Herr talman! Pia Nilsson har frågat mig vad jag avser att göra för att långsiktigt öka investeringsnivån i det svenska näringslivet. Pia Nilsson har också frågat mig om sänkningen av bolagsskatten är den mest prioriterade åtgärden för att återställa svensk konkurrenskraft. För att kunna genomföra satsningar på stärkt konkurrenskraft krävs en ansvarsfull ekonomisk politik. Sverige är ett av få länder som har möjlighet att driva en expansiv politik som snabbar på återhämtningen till ett mer normalt resursutnyttjande. Tack vare de säkerhetsmarginaler som har byggts upp har Sverige i och med budgetpropositionen för 2013 kunnat sänka bolagsskatten, öka infrastruktursatsningarna samt höja anslagen till forskning och utveckling. Dessa åtgärder bidrar sammantaget till att förbättra de långsiktiga villkoren för svenskt näringsliv samt till att öka svensk konkurrenskraft gentemot andra länder. Som andel av bnp har Sverige bland de högsta FoU-investeringarna bland OECD-länderna. För merparten av dessa svarar ett fåtal stora multinationella företag. Av denna anledning är det av stor vikt att göra det attraktivt för dessa och liknande företag att bedriva verksamhet och forskning i Sverige. För att försvara Sveriges goda position som forskningsnation har regeringen valt att fokusera på just dessa frågor i budgetpropositionen. Bolagsskattesänkningen stärker företagsklimatet och gör Sverige mer attraktivt för inhemska och utländska investeringar. När skattekilen minskar blir fler investeringar lönsamma. Investeringar som utan bolagsskattesänkningen inte hade gjorts eller kanske hade gjorts utomlands kan nu genomföras i Sverige. Fler investeringar ökar både kapitalstocken och kapitalintensiteten i den svenska ekonomin. En högre kapitalintensitet i företagen ökar produktiviteten. Det skapar också utrymme för högre löner. Det är viktigt att föra en politik som möjliggör en gynnsam reallöneutveckling för svenska löntagare. Högre löner ökar arbetsutbudet och på sikt sysselsättningen. Mot den bakgrunden är bolagsskattesänkningen en prioriterad åtgärd för svensk konkurrenskraft och sysselsättning.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka finansministern för svaret. Det blir allt tydligare att svensk ekonomi nu viker. Under oktober och november i fjol varslades 10 000 personer per månad om uppsägning. Allt fler varsel verkställs också. Sedan Anders Borg i december fick korrigera sina prognoser räknar nu även regeringen med stigande arbetslöshet under 2013. Anders Borg har länge klarat diskussionen om den vikande ekonomin med att hänvisa till den negativa situationen i omvärlden. Problemen i svensk ekonomi beror inte på att vi har misskött oss utan på vikande efterfrågan i de länder som vi exporterar till. På kort sikt är det naturligtvis så. Den akuta kris som vi möter just nu beror på vikande efterfrågan i euroområdet. Men det betyder inte att det inte finns problem i svensk ekonomi. Strax före jul råkade jag se en artikel i Svenska Dagbladets näringslivsbilaga som berättade om en ny rapport som tagits fram av Teknikföretagen, Almega och fackförbundet Unionen. Rapporten togs fram inför avtalsrörelsen och är en lång genomgång av läget inom deras avtalsområde, egentligen för att parterna ska ha en likartad bild av situationen innan de går in i förhandlingar. Det som jag tyckte var det mest spännande är det som står om investeringsnivån och dess betydelse för den framtida tillväxten. Jag citerar: "Historiskt svaga industriinvesteringar under flera år innan finanskrisen och det kraftiga raset för investeringarna inom samtliga sektorer i svensk ekonomi under krisen, väcker frågan om hur Sverige ska lyckas återhämta samt förnya den produktionskapacitet som behövs för att kunna höja landets potentiella tillväxt. De låga investeringarna under senare år har resulterat i att Sveriges möjliga produktionsnivå vid fullt kapacitetsutnyttjande har sänkts. Sveriges tillväxt kommer att hamna på lägre nivåer än vid tidigare högkonjunkturer och sysselsättningen utvecklas långsammare om vi inte åstadkommer en kraftig ökning av investeringsvolymen framöver. Utan betydande investeringar höjs inte produktionsförmågan, så att vi kan möta en starkare efterfrågan när konjunkturen vänder uppåt igen." Herr talman! Det här är ett problem som alltså inte i första hand har med den vikande efterfrågan i omvärlden att göra. Även när efterfrågan vänder uppåt riskerar vi att inte nå samma tillväxttal som vid tidigare högkonjunkturer. Det är på lång sikt mycket allvarligare för svensk tillväxtförmåga än vikande efterfrågan i andra länder. Det är mot den bakgrunden som jag har ställt frågan till finansministern om vad han avser att göra för att höja investeringsnivån i den svenska industrin. Anders Borg säger i sitt svar att det krävs en ansvarsfull ekonomisk politik för att genomföra satsningar som stärker konkurrenskraften och att den sänkta bolagsskatten är viktig. Vad finansministern däremot inte säger ett ord om är vikten av att även göra rejäla kompetens och utbildningssatsningar för att öka tillgången på kvalificerad arbetskraft. Anser ministern fortfarande att den sänkta bolagsskatten är den mest prioriterade åtgärden för att stärka svensk konkurrenskraft?

Herr talman! Jag tackar Pia Nilsson för en mycket intressant interpellation, och jag tackar finansministern för ett uttömmande svar. Låt mig notera den kanske viktigaste meningen i finansministerns svar: Investeringar som utan bolagsskattesänkningen inte hade gjorts eller kanske hade gjorts utomlands kan nu genomföras i Sverige. Vi har resurser att genomföra den här reformen, som verkligen är en reform. Finansministern betonar: Vad hade hänt om detta inte hade möjliggjorts på grund av sunda statsfinanser i Sverige jämfört med vår omvärld? Vad hade konsekvenserna blivit om omvärldens bolagsskattesänkningar hade skett i en sådan omfattning att vi hade riskerat utflyttningar av svenska företag? Då faller ju allt det resonemang som Pia Nilsson har. Kompetensökning satsar också alliansregeringen på. Den kompetensen hade, om bolagen flyttat utomlands, också flyttat ut. Sammantaget hade alla dessa satsningar på tillväxt inte varit möjliga i vårt land. Vi skulle alltså riskera att satsa på tillväxt i andra länder. Det kan vara väl så viktigt, men det är något som i första hand deras parlament har att ta ställning till. Det är också intressant att se hur Finansdepartementet med finansministern i spetsen har tagit ansvar för Sveriges ekonomi när det verkligen bromsar in i omvärlden som det gör nu. I den finanspolitiska debatt vi hade var det tydligt att till skillnad från finansministerns kraftiga stimulansåtgärder var Socialdemokraterna snarast på defensiven och ville inte stimulera ekonomin tillnärmelsevis så mycket som vi nu gör i alliansregeringens regi. Det är också intressant att resonera om de varseltal som skulle vara så astronomiska. Låt mig påminna om att perioden från september 2008 till juni påföljande år var det sammanlagt 145 000 varsel. Som tur var bekräftades inte alla dessa. Det är inte säkert att alla de varsel som nu görs leder till permitteringar. Vi kanske inte ska överdriva riskerna nu jämfört med de risker vi hade för bara några år sedan när ekonomin var i fritt fall i vår omvärld. Alliansregeringen klarade ut ekonomin på ett ansvarsfullt sätt under de riktiga krisåren 2008-2009. Jag tror säkert att Alliansens förmåga att ta ansvar, med den här budgeten, är minst lika stor som tidigare. I din interpellation talar du om förlorad tillväxtförmåga, Pia Nilsson. Hur tänker sig Socialdemokraterna regeringsalternativet med två tillväxtfientliga partier som Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Hur ska ni kompromissa? På vilket sätt ska ni vika undan för deras nästan drakoniska antitillväxtpolitiska insatser? Hur tänker ni förhandla med dessa två partier som sinsemellan har olika inställning till vad som är tillväxt och inte tillväxt? Socialdemokraterna har åtminstone en förmåga att förstå värdet av tillväxt för att kunna bedriva en vettig fördelningspolitik. Jag skulle gärna vilja veta hur Pia Nilsson föreställer sig möjligheten att Socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan bedriva en tillväxtpolitik värd namnet.

Herr talman! Det här är i grund och botten en internationell diskussion. Det kan vara värt att påpeka för Pia Nilsson att när man tittar på till exempel kommissionens bedömningar eller på Valutafondens bedömningar kan man notera att det fortsatt är så att Sverige kommer att växa väsentligt snabbare än eurozonen, även när vi tittar på de nedreviderade prognoserna. Sverige är ett land som sysselsättningsmässigt alltjämt förefaller klara sig bättre än de flesta andra. Sverige är alltjämt ett av få länder som för det första slipper skära ned och för det andra faktiskt också kan satsa i krisen. Det tycker jag är positivt. Skälen till att man i de internationella bedömningarna ofta framhåller Sverige som ett föregångsland när det gäller konkurrenskraft är att vi har ett antal styrkepunkter. Vi har starka offentliga finanser. Vi har en lång tradition av högteknologiska företag. Vi har en arbetsmarknad där parterna är beredda att föra samtal med varandra och vi har ett välstrukturerat företagsklimat även på skattesidan i dag. Varför har vi då valt att lägga budgeten som vi gjorde? Det hänger ihop med att det är två kriser som pågår samtidigt. Den ena krisen handlar om att det är lågkonjunktur i Tyskland, i Spanien och i Frankrike. Det är ett kortsiktigt fenomen. Det har visserligen pågått sedan 2008, men vi får ändå anta att den här eurokrisen så småningom tar slut. Det andra, som jag tror är ett väsentligt mer långvarigt fenomen, är att vi har en helt ny konkurrenssituation. Vi har Kina som i dag är det största producentlandet av industrivaror, med halva sin bnp i export. Där kanske det handlar om ytterligare 200-300 miljoner människor som under de närmaste decennierna går in på världsmarknaden. Jag tror att vi i hela Asien kanske talar om en miljard till när man lägger till de nya tillväxtländerna. Därefter har vi ett Afrika som nu börjar trampa i gång farten. Vi är alltså inte i slutet av globaliseringen utan vi är mitt i. Vi kan räkna med att den här processen fortsätter i kanske ett par decennier till. Vad gör man då som ett litet, sårbart och exportberoende land? Då stimulerar man och bygger för framtiden samtidigt, när man har styrkan att göra det. Då är det just centralt att hitta de frågeställningar som är mest viktiga för företagen. Det är forskning och utveckling. Det är infrastruktur. Det är bolagsskatten. Vi kan ju inte avfärda vare sig Leif Johansson, ordförande för Astra Zeneca, som säger att detta är det avgörande för att få utländska företag att komma hit, eller för den delen Jacob Wallenberg, som säger exakt samma sak. De sitter i de här diskussionerna och vet vad utländska investerare tittar på, att vi har bra infrastruktur, att vi har bra forskning och utveckling, att vi har en attraktiv bolagsskattemiljö och att vi också har en bra inriktning på att återställa kunskapssamhället. Det är viktiga åtgärder. Sedan vill jag bara påpeka för Pia Nilsson att det som skedde i den socialdemokratiska motionen var att man stod fast vid bidragspolitiken. Skattehöjningarna stod man fast vid. Det som tillkom var barnbidraget. En barnbidragshöjning i Sverige ska uppenbarligen göra att kineserna är beredda att köpa fler skärverktyg från Sandvik. Ett barnbidrag i Sverige ska göra att man köper fler borranläggningar från Atlas Copco. Det ska göra att Volvo får fler lastbilar sålda i Kina. Det har jag svårt att se. Som jag ser det måste vi förstärka vårt grundläggande företagsklimat. Det är inget fel på barnbidraget. Det är en del av vårt välfärdssystem, men det kan inte vara draget när det gäller att möta en internationell lågkonjunktur i kombination med att vi befinner oss mitt i en strukturell omvandling. Då är det klart att de här tunga förslagen från vår sida, med forskning, en fördubbling av infrastrukturen under de här åren och en förbättrad bolagsskatt, underlättar. Men det håller inte Sverige utanför krisen. Vi kan inte isolera Sverige från en internationell lågkonjunktur. Vi kan göra vad vi kan för att det ska fungera bättre här, och det är precis det som har varit vår utgångspunkt.

Herr talman! Att Sverige skulle stå sig väldigt väl i den globaliserade konkurrensen påstår Anders Borg. Det är nog en sanning med en viss modifikation, åtminstone om man tittar på investeringskvoten. Det finns en internationell jämförelse mellan 34 europeiska länder. Där kommer Sverige på nionde plats från slutet, alltså på den nedre halvan. Vi ligger till och med under EU-snittet. Jämförelsen gjordes mellan 2009 och 2011. Om man då tittar på vilka länder det är som är sämre än Sverige ser man att det faktiskt är flertalet av de länder som har lägre bolagsskatt än vi har. De ligger ännu sämre. Att en sänkt bolagsskatt till 22 procent är det allena saliggörande vill jag absolut hävda icke är fallet. Det finns så många andra betydelsefulla insatser som Anders Borg väljer att inte nämna, som till exempel att se till att göra ett kunskaps och utbildningslyft. Högkvalificerade arbeten behöver vi ha i Sverige, men vi har svårt att få tag på den arbetskraften. I de 35 största exportföretagen i Sverige finns fem av sex anställda utanför Sveriges gränser. Det är oroväckande. Det tycker jag. Det tycker vi socialdemokrater. Det borde även oroa Anders Borg. Att komma här och försöka göra ett nummer av barnbidrag i den här frågan tycker jag nästan är lite lågt. Helt klart är att vi ser en tydlig förskjutning från investeringar i maskiner och anläggningar till immateriella investeringar som it, design, företagsledning och arbetsorganisation. Det här är viktigt, för det utgör faktiskt en konkurrensfördel har det visat sig, eftersom det bidrar till att höja produktivitetstillväxten. Men det räcker alltså inte. Det kommer, herr talman, att behövas en hel del fysiska investeringar också, inte minst på grund av finanskrisen. Den har lett till helt nya krav, bland annat på strukturomvandling och produktionssystem - produkter med för den delen, inte minst inom klimat, energi och infrastruktur. Det här är en utmaning för oss. Det ställer stora krav på kunskapsuppbyggnad mellan klimatfrågor och tekniska lösningar. Men det är klart, investeringskvoten är konjunkturkänslig. Det är inte tu tal om det. Under nedgångar finns det kanske inte behov eller resurser till att investera, men de här låga nivåerna är oroande, herr talman, om man blickar framåt. Det är det jag menar att Anders Borg glömmer bort lite grann. Sveriges tillväxt riskerar alltså att hamna på lägre nivåer än vid tidigare högkonjunkturer. Och sysselsättningen ökar långsammare om inte volymerna ökar kraftigt framöver. Utan betydande investeringar blir det svårare att möta en starkare efterfrågan när konjunkturen väl vänder uppåt. Det är som sagt jätteviktigt att inte glömma bort den här kompetenshöjningen. Jag säger det igen. Det tål att upprepas. Vi måste satsa på utbildning. Vi kan inte, som Anders Borg har föreslagit och det till och med har beslutats om, ta bort 20 000 högskoleplatser när vi behöver ännu fler.

Herr talman! Jag ställde i mitt förra inlägg en fråga till Pia Nilsson angående hur hon skulle kunna tänka sig att regera tillsammans med tillväxtfientliga partier, som jag tolkar att Vänsterpartiet är och till viss del Miljöpartiet, fast på olika sätt. Jag fick naturligtvis inget svar på den frågan. Låt oss stanna vid tillväxtförmåga över huvud taget, för det är ju det den här interpellationen handlar om. Jag tror nog att Socialdemokraterna kommer att få stöd av både Vänsterpartiet och Miljöpartiet om man vill ändra bolagsskatten. Därtill vill man lägga skatteökningar på 30 miljarder kronor på svenska folket och på svenska företag och säga att detta är lösningen på bolagens problem. Man viftar fram den andra sjuklöneveckan som man vill avlasta företagen i något slags sken av att detta skulle gynna företagen. Det gynnar inte företag, kan jag berätta. Det gynnar arbetsgivare. Framför allt gynnar det offentliga arbetsgivare. Det är de som har de största utgifterna för den andra sjuklöneveckan. Det gynnar alltså inte företagare. Man bedriver alltså inte en företagarpositiv politik inom socialdemokratin. Det kommer man säkert att få stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet för, kanske inte Miljöpartiet men Vänsterpartiet. Nåväl! Frågan kvarstår: På vilket sätt är det alternativ som beskrivs i Socialdemokraternas budgetmotion en politik som stimulerar tillväxtförmågan, som bygger på att företag vågar anställa och utvecklas i Sverige och inte flyttar utomlands? Om man tar bort bolagsskatten finns en uppenbar risk att investeringarna görs utomlands. Då faller hela argumentationen om den kompetensökning som ska komma i Sverige. Den kommer i stället i andra länder. Ni blir, kort sagt, finansministern svaret skyldig, Pia Nilsson.

Herr talman! Tillväxt kan vi få om det finns en marknad, men det förutsätter också att det finns produktionsresurser. Vi har i dag skyhög arbetslöshet i Sverige. Samtidigt har vi den paradoxala situationen att företag inte får tag i rätt utbildad arbetskraft. Jag rör mig mycket ute i näringslivet, inte bara i norr utan i hela landet när jag inte är här i Stockholm för riksdagsarbetet. Den fråga som alltid ställs först är hur de ska få tag i rätt utbildad arbetskraft med erfarenhet. Företagen kan växa, men de får inte tag i arbetskraften. Jag har i dag haft förmånen att delta i ett gruv och mineralseminarium i Stockholm. Där deltog inte bara gruvföretag utan där fanns företag från i stort sett all svensk industri. I princip alla föredrag handlade om hur de ska få tag i rätt arbetskraft. Jag som bor i norr läser NSD och Kuriren. För några år sedan kunde jag räkna ihop till en, två kanske tre platsannonser i både Kuriren och NSD. I dag när jag läser NSD och Kuriren räknar jag antalet sidor med platsannonser. I lördagens NSD och Kuriren fanns åtta och en halv sida platsannonser. Där sökte företag kvalificerad arbetskraft. Jag tycker att finansministern och regeringen ska lyssna mer på svenska företag. Regeringens utbildningspolitik är ett misslyckande. Precis som finansministern säger kan ett misslyckande bara kallas ett misslyckande. Sedan vänder jag mig till Finn Bengtsson om regeringen. Jag tror att det finns fler som måste fundera över regeringsalternativ när regeringen består av partier med 3,2 procents valunderlag och det finns ett nytt parti som närmar sig 10 procent eller mer.
Herr talman! Diskussionen om konkurrenskraft och framtida tillväxt är central och viktig. Låt oss få basen rätt. Det görs ett antal utvärderingar av länders konkurrenskraft. Det görs av World Economic Forum, IMD i Genève och Världsbanken. I alla utvärderingar tillhör Sverige toppländerna. När vi nu talar om att kostnadsläget i Spanien, Grekland och Italien ligger 30-40 eller 20-30 procent högre än i Tyskland vill jag bara påpeka att vårt kostnadsläge är bättre än Tysklands. Sverige har en konkurrenskraft i termer av relativ enhetsarbetskraftskostnad på de mått som man kan se på en nivå som USA har. Vi behöver inte vara oroliga för att vi har ett högre kostnadsläge än Tyskland. Vi har det bättre. Det är inte för att vi har haft en sämre reallöneutveckling än tyskarna utan därför att vi har haft en mycket bättre produktivitet under lång tid. Om vi ser på vad IMF, OECD och EU-kommissionen säger är det fråga om skarpare rekommendationer till andra länder. Ofta säger man att vad Sverige har gjort med finanskris, arbetslinje, förändringar i pensionssystem och sjukförsäkringar har varit bra. Det gör att alla de olika bedömarna har lagt sig på en högre tillväxt för Sverige i år än för till exempel eurozonen. Det gäller inte bara på kort sikt. Jag deltog i diskussioner i förra veckan i Ekofin och andra sammanhang. Då tog jag fram siffrorna för de senaste tio åren. Sverige har legat på 2 1⁄2 procents tillväxt. Det är dubbelt så högt som eurozonen och EU. Det ska jämföras med att OECD-området har vuxit med 1 1⁄2 procent. Sverige har goda förutsättningar.

Herr talman! Jag vill ge Anders Borg helt rätt i påståendet att det krävs ordning och reda i svensk ekonomi. Det skapar förutsättningar för tillväxt. Det har vi socialdemokrater alltid hävdat, till skillnad från vissa andra partier som inte alltid har tagit det på största allvar - till exempel det ramverk vi har att följa i dag. Det är oerhört väsentligt. Det är skönt att vi är överens om det. Vi är också överens om att det behövs satsningar på forskning och infrastruktur. Det har vi i allra högsta grad bejakat, herr finansminister. Anders Borg säger förnöjsamt att allting nu är bra i Sverige. Han är nöjd. Han tycker att tillväxten är bra. Han till och med siade om en prognos på 2,7 procent. Men pang bom fick han landa på runt 1 procent! Den debatten ska vi ta här snart. Det är inte så enkelt att bara hävda att det är fråga om vikande efterfrågan i euroområdet. Det är det förvisso. Men svensk ekonomi har också andra bekymmer. Jag vet att Anders Borg känner till detta men inte vill nämna så mycket nu. Vi måste se till att stärka Sverige in i framtiden. Vi måste rusta oss. Då är det precis som jag har sagt, och som min kollega Sven-Erik Bucht har nämnt, nämligen att vi måste skapa ett kunskaps och utbildningslyft. Då säger Anders Borg att betyg ska sättas tidigare, och då blir allt bra. Samtidigt tar han i nästa andetag bort 20 000 högskoleplatser. Hur ska vi få den kompetenta arbetskraften, den högutbildade arbetskraften, som vi så väl behöver för en tillväxt i Sverige framöver? Du är svaret skyldig, Anders Borg.

Herr talman! Vårt parti har alltid stått för ordning och reda i ekonomin. Jag vet att finansministern ofta försöker sola sig i glansen av detta. När en herre vid namn Persson tillträdde var statsskulden 80 procent av bnp. När han slutade var den 40 procent. Han tog ned statsskulden 40 procentenheter. Nu har vi en finansminister som på sju år har tagit ned den kanske 7, 8 eller 9 procentenheter. Det är en viss skillnad. Nej, vi har inte samma syn, fast det kan tyckas så, som finansministern säger. Vi är ett tillväxtparti, men vi vill ha mycket mer tillväxt - vi är inte nöjda. Det är ett misslyckande att man inte har klarat utbildningspolitiken. Det är fruktansvärt att höra när de företag som jag åker runt till säger: Vi skulle kunna växa bara vi fick tag i rätt arbetskraft. Det är ett misslyckande, ingenting annat än ett jättestort misslyckande. Jag rör mig väldigt mycket bland små och medelstora företag, och den andra frågan som jag hör dem tala om är sjuklönevecka. Det är de krav som kommer upp ständigt och jämt.

Herr talman! Vi kan inte sitta fast i det förgångna. Sverige är utmanat, och vi är sårbara, och det beror på faktorer som vi inte kan göra så mycket åt. Vi är öppna, och vi ska förbli öppna. Utan öppenhet och export klarar vi inte välfärden. Vi är små - vi är en liten del av världen där de stora jättarna blir allt större. Vi har en tilltagande konkurrens som också kommer att gå mot de områden där vi traditionellt sett har varit starka. Kina har över halva sin bnp i export och i industriproduktion. Den växer nu med 15 procent i månadstakt. Skulle den takten bestå har man ökat med 50 procent på fem år. Det är alltså en väldig förändring av världsekonomin som håller på att ske och precis inom de områden där Sverige historiskt sett har varit starkt. Det är klart att vi måste fortsätta att förändra. Det är därför vi behöver många mandatperioder med alliansregering. Det är därför vi begär ett nytt mandat 2014 för att med en offensiv politik fortsätta att förbättra förutsättningarna för tillväxt. Det handlar om arbetsmarknaden. Vi måste öka flexibiliteten. Vi har inte råd att backa med höjd a-kassa. Det handlar om företagsamheten. Vi har inte råd att backa genom att ta tillbaka viktiga förändringar av förmögenhetsskatt, bolagsskatt eller arbetsgivaravgifter. Det handlar om skolan. Vi har inte råd att backa från förändringar med betyg, bättre utbildade lärare, mer nationella prov och andra viktiga förändringar som har kommit. Här får vi återigen intrycket att Socialdemokraternas politik består av en bred satsning på utbildning, men alla som kan räkna vet att det inte är så. Den breda satsningen i Socialdemokraternas politik är a-kassa, sjukförsäkring, föräldraförsäkring, förtidspension, barnbidrag, bostadsbidrag och vartenda annat bidragssystem vi kan hitta som i huvudsak går till människor som inte är på arbetsmarknaden. Det är kärnan i den socialdemokratiska politiken. Mina vänner! Det är det här vi ska debattera fram till valrörelsen. Det är arbetslinje mot bidragslinje. Det är mer jobb i växande företag eller fler Amsåtgärder och höjda bidrag. Det är en debatt som jag välkomnar, herr talman.